Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är glad över att höra utrikesministern säga att han kommer att följa den här frågan i fortsättningen. Jag vet att jag kanske stressar utrikesministern när jag ställer den här frågan så pass snabbt. Men det här är brådskande. Varje månad som går är en evighet för de berörda. De som har små barn som har bortrövats och förts till andra länder vet att barnens svenska språk försvinner oerhört snabbt. Därför är det bråttom att ni i regeringen slår era kloka huvuden ihop. Jag är således glad över att detta arbete har påbörjats. Sedan vi förra gången debatterade frågan har de drabbade kvinnorna bildat en förening, Bortförda barns förening. Men nya exempel dyker hela tiden upp. En kvinna som har varit gift med en man från Tunisien fick för två år sedan uppleva att hennes barn bortrövades. Barnen var då ett resp. tre år gamla. Kvinnan fruktade att barnen skulle bortrövas men lämnade ändå barnen till mannen, eftersom denne hade umgängesrätt enligt svensk domstol över midsommaren det aktuella året. Men mannen försvann med barnen. Familjen har nu väckt en opinion i Linköping för en ändring av de här lagarna. Bl.a. vill man att en man som begår sådant här brott skall kunna utvisas och att det skall vara kontroll vid gränsen. Båda föräldrarna skall ha gett sitt tillstånd för att ett barn skall få föras ut ur landet. Jag vill på dessa människors vägnar till utrikesministern överlämna de namnlistor som finns. Jag tror alltså att det behövs en översyn beträffande brottet egenmäktighet med barn. Vidare måste reglerna för utvisning ses över och reglerna för umgängesrätt ändras. Konventioner om umgänget med andra stater måste upprättas. Dessutom måste passkontrollerna skärpas. Jag vet att utrikesministern har bett andra berörda departement att se på de saker som gäller dem. Men vad kommer UD närmast att göra när det gäller de saker som har med detta departement att göra?

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag är beredd att inför riksdagen redogöra för de totala, faktiska kostnaderna för det tillfälliga sparandet. Jag har tidigare i år besvarat en fråga av Hugo Hegeland om återbetalningen av sparandet. I den debatt som följde nämnde jag att återbetalningen i sig kostar knappt 100 milj.kr. Vad jag då syftade på var kommande återbetalning av 1989 resp. 1990 års sparande. Kostnaderna för sparandet orsakas främst av åtgärder vid införandet och återbetalningen. Under den tid sparandet pågått har också vissa kostnader uppkommit hos riksskatteverket och skattemyndigheterna i länen för att besvara frågor från allmänheten. Med ledning av uppgifter som lämnats av riksskatteverket kan kostnaderna för återbetalningarna 1990, 1991 och 1992 grovt beräknas till drygt 111 milj.kr. Övriga kostnader, som alltså i huvudsak avser åtgärder i samband med införandet, är svåra att ange närmare, eftersom någon särredovisning inte skett av det arbete på t.ex. ADB-området som föranleddes av sparandet. Jag gör emellertid bedömningen att de totala kostnaderna inte överstiger 150 milj.kr.
Herr talman! Jag tackar Erik Åsbrink för svaret i de avseenden där uppgifterna är korrekta och fullständiga. Älskvärt erinrar statsrådet om att jag ställde en liknande fråga och fick svar i mars, det var faktiskt den 12 mars. Då hävdade jag att återbetalningen skulle kosta minst 100 milj.kr. Om detta sade statsrådet Åsbrink att det var extra felaktigt -- ett intressant uttryck. Inte nog med det, jag fick en älskvärd uppmaning av statsrådet: ''Nästa gång Hugo Hegeland ställer en fråga ''-- det är alltså i dag i varje fall i denna fråga --'' vore det bra om han hade litet bättre underlag i form av korrekta sakuppgifter och inte sådana felaktigheter som vi nu hört framföras och som jag hoppas Hugo Hegeland insett verkligen är felaktigheter. Jag tänker på de felaktiga uppgifterna om vad det kostar att administrera återbetalningarna.'' Vad säger då riksskatteverkets chef? Jo, han gjorde ett uttalande den 20 maj i Expressen. Han kan bekräfta att bara administrationen -- detta säger alltså högste chefen Lennart Nilsson -- för den återbetalning som skedde nu i maj kostade verket mellan 110 och 150 milj.kr. Observera att det bara är denna återbetalning det gäller. Nu säger statsrådet att återbetalningen för sparandet 1989 resp. 1990, som skall göras i februari nästa år, kommer att kosta knappt 100 milj.kr. men bara återbetalning i maj kostade 150 milj.kr. Hur förklarar statsrådet dessa olika uppgifter?

Herr talman! Jag får väl citera riksskattechefen ytterligare. Han tycker att den här extra utbetalningen är ett oerhört slöseri med skattebetalarnas medel. Han säger: ''Jag tycker personligen'' -- det är alltså i egenskap av riksskattechef -- ''att kostnaden för återbetalningen är väldigt hög i förhållande till det återbetalade beloppets storlek, 2,9 miljarder, jag tycker att det är slöseri med skattemedel.'' Detta säger alltså Lennart Nilsson, som verkligen vet vad skattemedel är. Erik Åsbrink säger att jag vill misstänkliggöra systemet när jag ställer en fråga om de faktiska kostnaderna. Varför skall man dela upp det i två etapper? Det är just detta som leder till dessa stora kostnader. Man har alla möjliga argument, som att man inte vill spä på ekonomin. Men det hindrar inte att man ändå vill sänka momsen med 9 miljarder. Då kommer vi också att spä på ekonomin nästa år, men man kan inte betala ut knappt 3 miljarder i februari. Återbetalningen skall delas upp. Varför skall de inte kunna betalas ut i december? Jag tycker att man är väldigt inkonsekvent i argumenteringen.

Herr talman! Erik Åsbrink har en fantastisk argumentering när han säger att vi motsätter oss alla försök att åstadkomma en stabilisering bara därför att vi gick emot det här förslaget. Men varför inte nämna ännu en person som gick emot från början, nämligen Kjell-Olof Feldt? Han tyckte att det här var det dummaste han har gjort, men han försvarade den dumheten. Jag tror att Erik Åsbrink, som är en ganska begåvad person, innerst inne har samma uppfattning som Kjell-Olof Feldt att det var väldigt dumt. Därför talade han också om att det inte var socialdemokraternas första förslag, utan härtill var de nödda och tvungna. Jag är tydligen, herr talman, tvungen att komma tillbaka ytterligare en gång när man verkligen har räknat ut de faktiska kostnaderna och inte bara stannar vid en bedömning, som statsrådet nöjer sig med.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkra det framtida behovet av lektorer i gymnasieskolan. Jag ser det som mycket angeläget att sörja för att vi har tillräckligt många forskarutbildade i såväl gymnasieskolan som i samhället i övrigt. När det gäller lektorerna i gymnasieskolan vill jag peka på tre viktiga förutsättningar för att det framtida behovet av lektorer skall vara säkrat. För det första måste det finnas ett rekryteringsunderlag, dvs. antalet forskarutbildade måste vara tillräckligt stort. I 1990 års forskningsproposition har regeringen angivit att målet på sikt bör vara en fördubbling av examinationen inom forskarutbildningen. Genom propositionen har betydande resurser anvisats för att förbättra studiefinansieringen inom forskarutbildningen och därigenom öka examinationen. En andra förutsättning är att de forskarutbildade som väljer att bli lärare i gymnasieskolan har den praktisk-pedagogiska utbildning som behövs för att de skall bli behöriga att arbeta som lärare där. För att förbättra rekryteringen av forskarutbildade lärare anordnas i enlighet med riksdagens beslut särskild behörighetsgivande praktisk-pedagogisk utbildning. Behörig att antas till denna är dels den som har grundläggande teoretisk utbildning samt forskarutbildning avsedd för undervisning i teoretiska ämnen i gymnasieskolan, dels den som har civilingenjörsexamen eller ekonomexamen och praktisk yrkeserfarenhet. Sist men inte minst beror det på skolhuvudmännen hur rekryteringen av forskarutbildade lärare till gymnasieskolan skall lyckas. Statsrådet Persson framhöll i den s.k. kunskapspropositionen att personalen är den viktigaste drivkraften för utvecklingen av skolan. Han utgick från att skolhuvudmännen kommer att ha ett stort intresse av att behålla och även vidareutveckla de hittillsvarande lektorstjänsterna för att tillförsäkra gymnasieskolan en fortsatt hög kvalitet. I propositionen har också tydligt markerats att skolverket bör ägna frågan om forskarutbildade lärare särskild uppmärksamhet i sitt uppföljningsarbete. Jag räknar med att skolverket redan från början kommer att följa hur skolhuvudmännen utnyttjar den frihet de fått att bygga en skola med kvalitet i vilken forskarutbildade lärare utgör en viktig del. Ytterst kommer det an på kommunerna att satsa på kvalificerade lärare och att erbjuda arbetsvillkor som är konkurrenskraftiga med näringslivets och samhällets i övrigt.

Herr talman! Jag hoppas innerligt att utbildningsministern har rätt. Ibland uttrycks en viss oro ute från fältet över hur det skall gå med just lektorstjänsterna. Jag är också tacksam över att man från departementets sida skall följa upp i vilken utsträckning ledigkungörande verkligen äger rum. Jag tror att den blotta omständigheten att vi för en dialog här i riksdagen kan vara en liten fingervisning om att det inte alls bara var luft bakom när riksdagen uttalade sin uppfattning, utan att det låg en verklig tyngd bakom de uppfattningar som uttrycktes av riksdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det i och för sig ganska positiva svaret. Som motiv för att avslå ansökan om att sälja delar av alla dessa miljontals skärvor anfördes att det saknades en dokumentation. Det finns emellertid en dokumentation, herr kulturminister, nämligen ett förnämligt bokverk som är skrivet av Berit Gyllensvärd, som tidigare var museichef för östasiatiska museet. Det som dessa författare skriver borde verkligen kunna förmå regeringen att bevilja Stiftelsen Ostindienfararen Götheborg tillstånd att sälja ett antal skärvor. Ett av skälen till att jag har ställt den här frågan är att det har kommit förfrågningar från dem som arbetar med den nya musikteatern i Göteborg. Det vore beklämmande om man inte skulle kunna utnyttja dessa skärvor vid utsmyckningen av denna musikteater beroende på att regeringen visar denna ovilja mot en sådan försäljning.
Herr talman! Regeringen visar ingen ovilja. Regeringen har tagit ställning till en framställning vid en tidpunkt då det inte fanns någon dokumentation. Om det kommer en ny framställning och om dokumentationen anses vara till fyllest, ser jag inga skäl till varför man inte skulle kunna bifalla denna ansökan. Detta får då bli föremål för prövning. Däremot finns det inte någon anledning för regeringen att på egen hand gå ut och kursa skärvor, bara för att dokumentationen har kommit ut. Det är de som har svarat för uppdraget och som är huvudmän för verksamheten som måste söka tillstånd.

Herr talman! Då kommer jag att ta kontakt med Stiftelsen Ostindienfararen Götheborg och meddela detta svar, samtidigt som jag uppmanar stiftelsen att inkomma med en förnyad ansökan.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om den högre COMETT-avgiften -- som han beräknar till drygt 13 milj.kr. -- kommer att tas ur medel som riksdagen anslagit för högskolans internationalisering. COMETT är ett utbildningsprogram inom EG för att underlätta kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv. Sverige har, tillsammans med övriga EFTA-stater, ingått avtal med EG om anslutning till programmets andra fas, som började 1990. Det första årets resultat har ur svensk synpunkt varit framgångsrikt, med kvalitativt goda ansökningar från högskolor och näringsliv i Sverige och med ett mycket gott utfall av ansökningarna. programmet har beräknats inom ramen för de särskilda internationaliseringsmedel som universitets och högskoleämbetet disponerar. I och budgetåret 1990/91 ytterligare 5 milj.kr. för ändamålet. Med den allmänna pris och löneomräkning som har skett av anslaget kan dessa medel -- som inte särskiljts från övriga medel inom anslaget -- budgetåret 1991/92 beräknas uppgå till ca 12 milj.kr. Den faktiska kostnaden för Sveriges deltagande under 1991 uppgår, enligt den ecu-kurs som gällde vid slutet av förra veckan, till 12 123 400 kr. Den kostnad detta innebär bör enligt min mening kunna inrymmas inom det berörda anslaget utan att detta går ut över högskolans övriga insatser för internationalisering av sin verksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det här kan tyckas vara en anslagsteknisk fråga, men bakom den ryms ganska viktiga saker. Min inställning är att det är mycket bra att Sverige har kommit med i COMETT. Sverige har också för en kort tid sedan kommit med i ett annat EG-program: ERASMUS. Min inställning är att det bör finnas generöst tilltagna medel för den svenska högskolan att delta i det här internationella samarbetet. Det faktum att COMETT-avgiften kommer att bli något högre än vad vi tidigare trott har inom högskolevärlden uppfattats så, att det kommer att drabba de medel som i övrigt avsatts för högskolans internationalisering. Jag tycker att svaret är något svårtolkat. Utbildningsministern hänvisar till en pris och löneuppräkning. Jag har för det första litet svårt att förstå att 10 milj.kr. pris och löneuppräknat skulle kunna bli 12 milj.kr.; så hög har väl ändå inte inflationen varit under den här tiden. Det handlar om ganska små summor; skärvor för att återknyta till den förra frågedebatten. Men just för att Sverige skall kunna hävda sig i ERASMUS samarbetet är det viktigt att de ganska små medel som har anslagits ograverat kan användas till samarbete. Min förhoppning är att statsmakterna kan hitta en lösning så att medlemsavgiften i COMETT betalas och att vi därutöver har de resurser vi ursprungligen hade tänkt oss. Jag frågar därför igen: Finns det inte någon möjlighet att lösa den frågan?

Herr talman! Det är självfallet inte så att jag förordar att vi inte skall betala in COMETT avgiften. Det är naturligtvis mycket angeläget att vi gör det. Min grundsyn är att högskolans internationalisering är en så viktig fråga att det faktum att medlemsavgiften har blivit något högre inte bör leda till att vi trappar ner ambitionen att delta i konkreta utbildningsprojekt. I högskolevärlden -- både på ämbetsverket och ute på högskolorna -- har man uppfattningen att det kommer att bli konsekvensen. Min förhoppning är att det finns konstitutionella möjligheter att ta i anspråk medel som på annat sätt står till regeringens disposition, och se till att vi åtminstone klarar den ambitionsnivå som vi från början hade tänkt med det internationella samarbetet, utöver själva medlemsavgiften.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att upphandlingen av en eventuell ny polisuniform kan ske från svenska företag. Jag känner till att det inom polisen sedan lång tid har förts diskussioner om en mer ändamålsenlig uniform. Rikspolisstyrelsen har i samarbete med de fackliga representanterna tagit fram en prototyp som för närvarande är ute på s.k. bärprov. Jag har själv fått en presentation av den tilltänkta utrustningen. Rikspolisstyrelsen ansvarar så som central förvaltningsmyndighet för utvecklingen av polisens uniform. En eventuell upphandling av polisuniform har ännu inte aktualiserats, varför jag bara kan konstatera att frågan tycks vara väckt för tidigt.

Herr talman! Det är klart att jag som härstammar från Sjuhäradsbygden kan tycka att uniformen, när den en gång upphandlas, borde köpas och tillverkas i Sjuhäradsbygden och Sverige. Men frågan är för tidigt väckt på så sätt, Lennart Brunander, att det ännu inte har bestämts att det skall upphandlas någon uniform. Det har bedrivits ett utvecklingsarbete för hur en uniform skall se ut. Men vi har inte den situationen att man har fri uniform och att myndigheten därför skall upphandla uniformer för hela svenska polisväsendet. Det är först om det beslutas att uniformen skall ha ett annat utseende än nu som frågan uppkommer vem som i så fall skall svara för detta och när det kan ske. Jag vill säga till Lennart Brunander att jag inte alls är överraskad över den här frågan. Jag har mött den i åtskilliga sammanhang. Jag har t.o.m. fått prova uniformen. Men det hindrar inte att vi, när det gäller frågan om upphandling, måste se över frågan om när den skall ske, om utprovningen är färdig och vem som i så fall skall göra detta. Då har vi naturligtvis upphandlingskungörelsen för alla statliga myndigheter att följa. Men frågan om i vilka former upphandlingen skall ske är för tidigt väckt, Lennart Brunander.

Herr talman! Jag säger inte att det är för tidigt att ställa frågan om hur detta skall gå till, men det är för tidigt att ge ett svar. Jag kan inte svara på hur det här skall gå till. När frågan aktualiseras, dvs. när utprovningen är färdig, kommer rikspolisstyrelsen att ta upp den. Det gäller då både frågan om hur upphandlingen skall ske och frågan om det finns utrymme för en fri uniform. Polisen har inte fri uniform nu, men den skall vara enhetlig. Jag vill också svara på frågan om huruvida man kan tänka sig att man har en del av frågan avgjord i samband med Europamästerskapet. Jag har inte tagit ställning till en sådan fråga. Det skulle nog vålla betydande problem om vi hade olika uniformer på den svenska polisen, även om det var i ett speciellt sammanhang. Vi diskuterar däremot annan utrustning; en nog så viktig fråga när det blir aktuellt med fotbolls-EM.
Herr talman! Även om det är för tidigt för civilministern att svara på hur det kommer att gå, är det väl ändå inte för tidigt att svara på vilken vilja civilministern har att medverka till att köpen kan göras i Sverige. Om upphandlingskungörelsen skall följas tror jag ändå att regeringen förr eller senare kommer att bli inblandad i köpet. Det är därför viktigt att veta hur civilministern ställer sig till den frågan. Så tillbaks till EM-frågan. Det var väl ändå inte en så tokig tanke att försöka hitta ett system för att testa uniformen för de poliser som skall medverka i samband med EM. I så fall måste civilministern såvitt jag förstår ta ställning ganska snabbt.
Herr talman! Ja, men jag tycker nog att jag skulle gå litet väl långt om jag stollade mig här genom att rätt upp och ner säga att poliserna skall bära en annan uniform under Europamästerskapen, när det finns så mycket kvar att planera för till det tillfället.

Lennart Brunander har ju själv hört att frågan kan bli föremål för litet olika bedömningar beroende av om uniformen anskaffas som ett enskilt initiativ, även om den skall vara enhetlig, eller om det är en statlig myndighet som skall upphandla den.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om när regeringen avser att lägga fram förslag som innebär att den kommunala trafikövervakningen förbättras. Den 16 maj, samma dag som Kerstin Ekman ställde sin fråga, fick jag regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild utredare för att se över polisens trafikövervakning. Huvuduppgiften för utredaren är att söka göra polisens trafikövervakning effektivare. Bland de frågor som vi vill ha svar på återfinns frågan om kommunernas roll i trafikövervakningen och då särskilt möjligheterna till ökad kommunal medverkan på trafikområdet. När regeringen på grundval av utredningsarbetet kan lägga fram förslag på detta område kan jag inte nu bedöma.

Herr talman! Då ser jag fram emot resultatet av utredningen.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller avser att vidta för att begränsa och undanröja möjligheten till våld och rån mot affärer, banker, postanstalter m.fl. Som Elver Jonsson nämner har antalet rån mot butiker och banker haft en oroväckande utveckling de senaste åren. Det är inte ovanligt att rånen sker med vapen. Jag har noga följt den här utvecklingen. Regeringen har i den senaste budgetpropositionen angett målen för polisens arbete. Där har särskilt betonats att en central uppgift inom brottsbekämpningen är att förebygga och förhindra att brott begås. Polisen skall särskilt inrikta sin verksamhet på åtgärder som går ut på att värna om människans trygghet till liv och hälsa. Polisens insatser när det gäller spaning och utredning skall särskilt inriktas på bl.a. våldsbrott. Med andra ord har statsmakterna utpekat just den här typen av brottslighet som ett av de mest prioriterade områdena för polisens insatser. I enlighet med statsmakternas prioriteringar har polisen vidtagit en rad åtgärder för att förhindra rån mot kvällsöppna butiker, mot värdetransporter och mot post och banker. Polisen satsar också stort på att avslöja gärningsmännen när sådana här brott har begåtts. I praktiken är det ofta en relativt begränsad grupp kriminella som står för ett stort antal av rånen. Polisen har på senaste tiden genom ett framgångsrikt kriminaltekniskt arbete bundit samme gärningsman till flera fall av rån mot butik. Men det finns också andra åtgärder som det finns anledning att nämna. Riksdagen antog förra året regeringens proposition angående lag om övervakningskameror m.m. , vilken bl.a. gör det lättare för post och banker att använda sådan teknisk utrustning. Det verkar avskräckande för presumtiva rånare. Rikspolisstyrelsen har tidigare sammanställt en rapport om åtgärder mot butiksrån . I rapporten har ett konkret handlingsprogram sammanställts som bl.a. ligger till grund för information till anställda inom detaljhandeln. Motsvarande handlingsprogram delges anställda vid post och banker. Jag vill dessutom erinra om att regeringen i budgetpropositionen särskilt betonat att polisen skall sätta dem som drabbats av brott i centrum för polisens uppmärksamhet och omsorg. Slutligen vill jag konstatera -- i själva verket är det helt centralt -- att hur många poliser som än arbetar med brottsförebyggande och brottsuppklarande verksamhet på detta område, så eliminerar det inte risken för sådana här brott. Det är därför nödvändigt att näringsidkarna -- var och en på sitt håll -- vidtar alla de åtgärder som de kan för att minska riskerna för brott av detta slag.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga och för den redovisning som har givits när det gäller regeringens avsikter och ambitioner. Det är intressant att civilministern bejakar mitt påstående att den här brottsligheten har mycket stor omfattning. Läget är, som jag själv har skrivit, alarmerande. Många människors liv är i fara. Statsrådet berättar att regeringen vill förhindra och komma till rätta med bl.a. våldsbrott. Johansson givit är min fråga om statsrådet anser att det här räcker till. Jag har en känsla av att det skulle behövas en del kompletteringar. Vad gör man t.ex. för att öka möjligheterna till upptäckt? Vad kan vi göra för att polisen skall bli mera synlig? Jag tänker då på kvarterspoliser och andra insatser. Vad skulle statsrådet vilja göra för att förstärka attityderna i frågor om vad som är rätt och fel och om vad som är mitt och ditt? Vad kan vi göra på ett grundläggande stadium i hem, skola och arbetsliv för att mera få ingjutet i folksjälen att man inte skall göra några tillgrepp, varken med eller utan våld? Jag tror att det här skulle ha mycket stor betydelse, och det skulle vara intressant att få del av civilministerns reaktion på den frågan. Vad skulle man kunna göra utöver det som statsrådet har redovisat i sitt frågesvar?
Herr talman! Jag har försökt att ge ett förhållandevis utförligt svar, men det är klart att det finns oerhört mycket mer att säga om detta. Jag tror inte att vi har möjlighet att inom ramen för denna fråga gå in på hela den diskussionen. Denna fråga var uppe till behandling i går på Köpmannaförbundets kongress, som jag gästade. Det förs en mycket intensiv debatt om detta, särskilt bland de handelsanställda och inom branschen i stort, bl.a. inom Köpmannaförbundet. Det finns också en hel del uppslag till hur man skall komma till rätta med en del av denna brottslighet, i meningen att ytterligare förebygga riskerna för att råka ut för ett sådant här rån, öka möjligheterna att larma personal eller polis och så småningom också klara upp fallet. Jag vill vidare säga till Elver Jonsson att den strävan som vi har att göra polisen synlig osv. väl har ett begränsat värde i detta sammanhang. Det är fråga om rutinerade och ganska så kalkylerande personer, och jag tror därför inte att vare sig sådana åtgärder eller våra försök att påverka attityderna minskar riskerna för den här typen av brott på något radikalt sätt. Det är personer som ofta har varit straffade tidigare. En del av dem som gör de här tillgreppen eller rånen kommer utifrån till vårt land, och jag tror att det är viktigt att se till de förutsättningar som gäller. Vi måste gå in med de förebyggande åtgärder som är möjliga att vidta just för butiker. Jag tror inte att det här i första hand är en attitydfråga.

Herr talman! Det är helt riktigt att narkotikabrotten föder många tillgreppsbrott. Jag tror att det allra mesta i vårt samhälle har något samband. Också en narkotikabrukare har ofta tagit steget från att ha varit alkoholbrukare och missbrukare. Det finns många samband. Egentligen gäller det att vi har grundvärderingar som skulle innebära att ''rekryteringsgruppen'' skulle bli betydligt mindre. Herr talman! Det vore bra om vi från regeringens och riksdagens sida kunde säga att det är viktigt att vi alla engagerar oss i att hjälpa till när det gäller upptäcksrisken i så måtto att vi faktiskt kan ge polisen tips och råd när det händer saker. Vi skall inte ha den inställningen att det är fel att ''lägga sig i'' när det händer saker som inte är riktiga. Jag tror att vi är överens när det gäller grundfrågan, och jag önskar god lycka i sommararbetet. Samtidigt önskar jag en god sommar i övrigt.
Herr talman! Jag önskar Elver Jonsson detsamma. Det är viktigt att vi har klart för oss att de situationer där hälften av brotten begås av en väpnad rånare utgör farliga situationer där man inte kan råda personer att ingripa utan vidare. Däremot har jag naturligtvis ingenting emot den allmänna inställningen som Elver Jonsson har, nämligen att vi måste hjälpa polisen i deras arbete. Det är en utomordentligt viktig sak.
Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om en landshövding får vända sig till landets statsminister med ett ärende som tidigare avgjorts av en fackminister. Jag vill först påminna Ulla Orring om regeringens arbetsformer. Ärenden som kräver ett ställningstagande av regeringen avgörs inte av något enskilt statsråd på egen hand utan kollektivt av regeringen med gemensamt ansvar för beslutet. Sedan skall myndigheterna under regeringen -- t.ex. länsstyrelserna -- lojalt verkställa regeringens beslut. Detta hindrar inte att en landshövding tar kontakt med någon av regeringens ledamöter för att t.ex. diskutera fattade beslut. Sådana kontakter måste emellertid ske med omdöme.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan som jag har ställt grundar sig på att det råder oklarhet om beslutsordning och en landshövdings befogenheter. Det är därför jag har ställt frågan. Frågan reser ett par förvaltningsrättsliga frågor, som jag delvis har fått svar på. Dock återstår frågan om landshövdingen är länets företrädare i dess verkliga bemärkelse. Får han eller hon i så fall vända sig till landets statsminister när han eller hon inte har fått gehör i en sakfråga hos fackministern? Statsrådet svarar att det är möjligt, men att sådana kontakter måste emellertid ske med omdöme. Då reses naturligtvis frågan vad det innebär att det skall ske med omdöme. Kan jag få en ytterligare förklaring till det? Jag vill också ställa denna fråga ur länsbornas perspektiv. Är det en plikt för en landshövding att föra länets talan, dvs. i en hastigt uppkommen samhällssituation? Dessa frågor är mycket väsentliga för vårt regionala och demokratiska system. Är det en omöjlig uppgift att kombinera rollen som länets främste företrädare, talesman, i ett ärende där folkflertalets vilja inte fått gehör centralt hos fackministern, samtidigt som landshövdingen även skall vara regeringens förlängda arm? Hur ser statsrådet på uppgiften för en landshövding? Får han eller hon ställa upp för folket? Det är viktigt att veta i den decentraliseringsprocess som nu pågår. Det kommer säkert fler påfrestningar liknande den jag har tänkt på.
Herr talman! Det finns inget generellt svar på frågan vad omdöme innebär. Jag har gett ett principiellt svar på ett principiellt ställt spörsmål. Så bör det vara. Jag har i och för sig mina aningar vad bakgrunden till frågan är. Men det kommer upp senare under frågestunden. Det är rimligt att stanna just vid den principiella frågan. När det gäller en landshövdings ställning är han en statlig tjänsteman. Han är chef för länsstyrelsen som är en statlig myndighet. Därmed skiljer han sig inte från andra verkschefer. Länsstyrelsen utgör statens regionala myndighet, och den skall landshövdingen företräda. Historiskt och på annat sätt har landshövdingen kommit att få en speciell ställning. Det finns mycket att säga om det. Det är viktigt att komma ihåg att landshövdingen är chef för en statlig myndighet. Därmed skall han följa alla de regler i övrigt som gäller för statliga chefer.
Herr talman! Statsrådet skriver i svaret att en landshövding får ta kontakt med någon av regeringens ledamöter för att t.ex. diskutera fattade beslut. Till regeringens ledamöter måste väl statsministern höra? Var det då fel av en viss landshövding att ställa en fråga till statsministern, vilket har påståtts av inte minst politiker i Västerbotten?

Herr talman! Margareta Persson har frågat om socialministern kommer att ta initiativ till att socialtjänsten i kommunerna får större kunskap om frågor som är förknippade med bortrövandet av barn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är viktigt att kvinnor som fått sina barn kidnappade av barnens utländska pappor eller som lever under hot om kidnappning får stöd av samhället. Det finns i lagstiftningen inga hinder mot att bevilja ekonomiskt bistånd för att kunna utöva umgänge med barn som befinner sig utomlands. Men som Margareta Persson vet är det en fråga som måste avgöras från fall till fall. Det skall alltid ske en individuell behovsprövning. Socialtjänsten kan också ge andra former av stöd och hjälp till en drabbad förälder. Inte minst viktigt är det naturligtvis att på olika sätt försöka förhindra att barn olovligen bortförs. Socialtjänsten har sedan den 1 mars i år skyldighet att erbjuda föräldrar samarbetssamtal. Syftet med dessa samtal är att nå enighet i frågor rörande vårdnad och umgänge. Det är viktigt att socialtjänsten har kompetens att på ett sakkunnigt sätt bistå även i de konflikter som kan uppstå mellan föräldrar av olika kulturell härkomst. Socialstyrelsen kommer att på olika sätt följa upp de ändrade reglerna för vårdnad och umgänge, bl.a. genom att initiera och stödja metodutveckling inom området. Efter vad jag inhämtat, kommer styrelsen att i det sammanhanget även uppmärksamma de problem som Margareta Persson tar upp i sin fråga.

Herr talman! Jag kan i mångt och mycket hålla med Bengt Lindqvist om behovet av medling och samarbetssamtal. Jag har själv varit tillskyndare av det när det gäller skilsmässor. Men dessa frågor ligger litet grand utanför detta. Jag tror att många av de kvinnor som har drabbats av nitiska socialarbetare när det handlar om dödliga hot kanske inte riktigt förstår vad vi talar om. Jag vill ta upp ett annat exempel. Det är det ekonomiska biståndet som Bengt Lindqvist talade om. En kvinna fick sitt barn bortrövat till Indien. Barnet vistades hos mannens familj. Mannen fortsatte att leva i Sverige. Men familjen i Indien accepterade att kvinnan besökte barnet, men hon hade inte några ekonomiska medel för detta. Hon fick inte heller ekonomisk hjälp till att besöka pojken. Förmodligen finns inte heller den här typen av frågor med i exempelsamlingar och liknande. Allt är ju ekonomiskt behovsprövat per person. Jag tror att man kan ta initiativ, därför att om en svensk domstol dömer att mamman skall ha vårdnaden, och det sedan sker ett brott. Då är ju hon ett brottsoffer. Därför menar jag att man kan ta ett initiativ. Jag hoppas att vi får se det.

Herr talman! Jag får tacka för svaret, även om jag kanske inte tycker att det innehåller så mycket. Jag har ställt en fråga om uteliggarna varje riksdagsår i tre år nu. Jag tror att statsrådet Lindqvist är mer medveten om problemen än vad svaret visar. Vi deltog tillsammans på A-lagstribunalen. Statsrådets yttranden där visade stor förståelse och insikt om problemen. Bostadsbrist är inte det enda problemet för de bostadslösa. En relativt stor grupp av dem kan åtminstone inte i början, en del kanske aldrig, klara ett eget boende. Det finns många boendeformer, men långt ifrån i tillräckligt antal. Staten borde också ta sitt ansvar här eftersom vissa kommuner, bl.a. storstadskommunerna, drar till sig ett oproportionerligt stort antal bostadslösa män och kvinnor. Problemet är långt större än vad vi hittills trott i mindre och mellanstora städer. Uppsökande verksamhet är en nödvändighet för att i någon mån få bukt med dessa stora problem som endast utgör toppen av isberget. Som bekant är sju tiondelar av berget under vattnet. Det finns inte resurser för detta. Vi måste acceptera denna verklighet. Har vi råd att göra det? Har vi råd att låta bli? Nej, det är ett stort slöseri med mänskliga resurser och kostar oss mängder med pengar i form av sjukvård, ökad kriminalitet och missbruk. Sedan står det i svaret att man är väl medveten om problemen. Ja, jag tror att man är det. Man har engagerade socialarbetare och frivilligorganisationer som deltar i det här arbetet, men det finns alltså inte resurser. Man satsar inte för att komma åt de här problemen. Jag vill inte att staten skall ingripa i kommunala angelägenheter. Min önskan är att staten ger ett erbjudande.

Herr talman! Fler än vi tror av de bostadslösa har ett arbete. Men det är mycket svårt för dem att behålla det när de ingen bostad har. Man hamnar lätt utanför och i missbruk. Det vore tragiskt om man tog pengar från missbrukarvård och ungdomsvård. De insatserna behövs där, och det gäller särskilt förebyggande ungdomsvård. Jag vill återigen fråga om statsrådet kan tänka sig att ge ett statligt erbjudande för att bygga upp dessa institutioner. I min motion har jag inte krävt egna lägenheter. Men jag anser att det är en mänsklig rättighet att få en säng. Det är det första steget.
Herr talman! Om vi koncentrerar oss på frågan om medel för gruppboendet, tillför staten genom det beslut som fattades i höstas och det beslut som skall komma om äldrereformen 2 miljarder kronor som skall sättas in under fem års tid, dvs. 400 milj.kr. om året, för byggande av gruppbostäder. Dessa är avsedda för många grupper, framför allt de åldersdementa men också de fysiskt och psykiskt handikappade i kommunerna och de utvecklingsstörda i landstingen. De grupper vi nu talar om har nära anknytning till de andra grupperna, dvs gamla missbrukare, människor som var patienter på mentalsjukhus osv. Jag tror att det i och för sig redan i och med det stimulansstöd som nu utgår finns möjlighet att angripa också detta problem. Boendeformen som sådan, gruppbostaden, eller den lilla enheten kommer att betyda mycket för att åstadkomma ett skyddat boende.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för att jag i dag fått svar på min fråga, jag har ju väntat i 25 dagar. Men intet är som väntans tider, och jag skall därför inte hänga upp mig på det. Det gör jag däremot på att statsrådet i sitt svar talar om en förtidspensionär som blivit villkorligt frigiven efter ett fängelsestraff. Denne man har i tolv år begått brott och missbrukat. Han dömdes första gången 1979 till sex månaders fängelse för misshandel, hemfridsbrott och otukt med barn. Nästa gång han stod inför rätta dömdes han för grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling. Därefter har han stått inför skranket vid ytterligare tio tillfällen. Det har varit fråga om våldsbrott och stölder. Om detta fall har den allmänne åklagaren i Göteborg sagt: Allmänt sett är fallet anstötligt, även om det finns grundläggande regler. Mannen har begått brott och inte på något sätt tjänat ihop till pensionen under sin tid i Sverige. Det fantastiska är dessa regler som gör det möjligt att komma till Sverige, bedriva brottslig verksamhet i tolv år, och tjäna pensionspoäng på det. Jag trodde inte att reglerna var så fantastiskt otroliga. Det är därför jag ifrågasätter dem. Dessa regler måste väl omgående ändras? Jag förstår att man har tillämpat reglerna. Det är inte det saken gäller. Det är uppåt väggarna att detta skall ge pensionspoäng. Inte nog med det. Det sägs i svaret att man inte får pensionen ograverad vid utvandring. Här är det i realiteten fråga om utvandring. Det är inte fråga om en svensk som flyttar utomlands därför att han vill njuta litet eller kanske få litet lägre skatter och fortfarande vara svensk, utan det är fråga om en invandrare som kommit hit och bedrivit brottslig verksamhet under tolv år och sedan vill flytta tillbaka. Han åker tillbaka till sitt hemland, och då borde det väl ändå finnas möjlighet att tolka bestämmelserna på ett annat sätt.
Herr talman! Jag kan självfallet inte i ett frågesvar gå in på en bedömning som en försäkringskassa har gjort i ett enskilt fall. Vad jag kan göra är att bedöma reglerna som sådana. Hitintills har de regler som gäller folkpension, förtidspension och tilläggspension fungerat alldeles utmärkt. I de fall där någonting alldeles speciellt inträffar, t.ex. när en person uppsåtligen bragt någon om livet eller någonting annat, kan denna person inte få efterlevandepension efter någon han har åsamkat döden. Men i detta fall har denna person, såvitt jag kan bedöma efter den beskrivning som gjorts, rätt till sin förtidspension. Han har avtjänat sitt straff och sonat det brott han har begått enligt våra straffrättsliga regler. En person skall inte straffas två gånger genom att han dels får ta sitt straff, dels blir bestraffad en gång till genom att man drar in hans sociala förmåner. Det fungerar inte så i det svenska rättssystemet.
Herr talman! Det är inte alls detta jag ifrågasätter. Jag ifrågasätter att man kan tjäna pensionspoäng genom att bedriva kriminell verksamhet i Sverige ett antal år. Hur kan han få några förmåner när han enbart bedriver denna verksamhet? Han har tjänat in förmåner, eftersom han varit här och bedrivit brottslig verksamhet. Jag kan inte tänka mig något annat land i världen som har en sådan lagstiftning. Det är detta som problemet gäller. Men statsrådet svarar inte direkt på dessa frågor. Tycker verkligen inte statsrådet att detta är helt otroligt? Denna person har kommit hit och bedrivit brottslig verksamhet i tolv år. Åklagaren anser, och han har verkligen på fötterna, att mannen har begått brott och inte på något sätt tjänat ihop till pensionen under sin tid i Sverige. Sedan ger han sig i väg, och får pengar eftersom han varit här och bedrivit brottslig verksamhet. Detta kallar vi för förtidspension. Men en förtidspension sammanhänger ändå med att man gjort en vettig insats i Sverige och i normala fall haft en inkomst som legat till grund för denna pension.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att få fram korrektare siffror i framtiden med anledning av att kostnadsberäkningarna angående det särskilda kommunala bostadstillägget visat sig vara för höga. Stina Eliasson har frågat mig vilka snara åtgärder regeringen ämnar vidta för att hjälpa de sämst ställda pensionärerna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. De kraftiga hyreshöjningar som skedde i början av det här året uppskattades uppgå till ca 24 %. Ungefär hälften av höjningarna hade sin grund i skattereformen. De pensionärer som hade de lägsta pensionerna och som därmed inte fick del av skattelättnaderna, eftersom de betalade liten eller ingen skatt, kompenserades för effekterna av skattereformen med hjälp av höjda pensionstillskott och höjda kommunala bostadstillägg . Den del av hyreshöjningarna som inte berodde på skattereformen var dock så kraftig att regeringen ansåg att särskilda åtgärder behövde sättas in för att se till att pensionärerna inte hamnade under socialbidragsnormen till följd av hyreshöjningarna. En exakt beräkning av kostnaderna förutsatte en datakörning av samtliga KBT-berättigade pensionärer, dvs. ca 560 000. Detta var inte möjligt på kort sikt. Därför blev det nödvändigt att göra kostnadsberäkningen med utgångspunkt från ett antal antaganden. Till detta kommer att ett antal kommuner beslutat om extra höjningar av sina KBT för att kompensera pensionärerna för hyreshöjningarna, vilket försvårade kostnadsberäkningarna. Den verkliga kostnaden för det särskilda kommunala bostadstillägget blev således väsentligt lägre än vad som beräknats. Det är positivt att så få som 16 900 av totalt ca 2 000 000 pensionärer vid den retroaktiva utbetalningen i maj visade sig vara i behov av det särskilda kommunala bostadstillägget, även om antalet kommer att stiga till ca 22 000 personer. Detta visar bl.a. att de kommunala bostadstilläggen fyller en betydelsefull funktion för de pensionärer som har de lägsta pensionerna. Antalet pensionärer som är beroende av socialbidrag har också minskat kraftigt under senare hälften av 1980-talet. Vad beträffar pensionärernas ekonomi vill jag tillägga att regeringen nyligen har tillsatt en särskild utredning för att se över kommunala bostadstillägg i syfte att göra reglerna mera likformiga över landet. Detta kommer sannolikt också att innebära förbättringar för de sämst ställda pensionärerna.

Herr talman! Låt mig säga att jag har mycket stor förståelse för att enskilda pensionärer, äldre människor och andra som inte deltar i den dagliga politiska debatten tycker som debattörerna här, inte minst med hänsyn till den snuttifiering som man kan se i den offentliga debatten av den här typen av frågor. Men jag har ingen som helst förståelse för att människor som sedan länge är riksdagsledamöter inte kan skilja den ena sifferuppgiften från den andra. Det har utomordentligt tydligt sagts ifrån att det rör sig om 560 000 KBT-berättigade pensionärer. Ur det materialet har vi beräknat -- det har också redovisats i riksdagen -- att det maximalt kunde röra sig om 55 000 hushåll. Dessa beräkningar har gjorts på basis av det stickprovsunderlag som har tagits fram. Det skulle ha tagit för lång tid att köra igenom hela materialet omfattande 560 000 enskilda individer. Därför valde vi att göra en sådan beräkning. Till skillnad från både Margit Gennser och Stina Eliasson vidhåller jag att det är utomordentligt bra att det inte är fler som behöver detta särskilda bostadstillägg. Sedan kan det väl knappast vara så att de enbart har fått 5 kr. eller 20--25 kr. Möjligen har de fått ytterligare 5 kr. och ytterligare 20--25 kr., eftersom en av grundvalarna för den här kompensationen är att man har KBT från början. Det är, Stina Eliasson, naturligtvis inte så att det enda som görs är en KBT-utredning. Det jag nu har redovisat är tillägget till det vi tidigare har gjort, nämligen genomförande av ÄDEL-reformen, de åtgärder som vidtas när det gäller inflationen och de åtgärder som vidtas när det gäller omvårdnaden och på den sociala sidan. Det är alldeles självklart att ekonomin, prispressen, omvårdnadsreformen och KBT-systemet tillsammans har betydelse för pensionärerna.

Herr talman! Till Margit Gennser vill jag säga att vi har använt de metoder som hon förespråkar för att få fram materialet. Före och strax efter årsskiftet, i december och i januari, har det skett förskjutningar, t.ex. höjningar av de kommunala bostadstilläggen, i flera av de kommuner som berörts. Man kan naturligtvis också konstatera att stickprovsundersökningar och andra genomsnittliga material som har använts inte riktigt redovisar de hyreskostnader som pensionärer haft. Vad man kan säga är möjligen att de flesta pensionärer har något lägre hyra än vad genomsnittsberäkningen visar. Till Stina Eliasson vill jag säga: Jag vet inte vem som har rekommenderat pensionärer att söka socialbidrag. Jag kan bara konstatera att riksdagen -- i varje fall en majoritet i riksdagen -- fattade beslut om kompensationen just för att pensionärerna inte skulle behöva långvarigt få socialbidrag. Det var grunden för beslutet om särskilt kommunalt bostadstillägg.
Herr talman! Det lär nog vara så att man ute i kommunerna både fattat beslut om socialbidrag och beslut om KBT i samband med budgetbehandlingen, och den brukar äga rum i november. Det måste man nämligen fatta beslut om i samband med budgeten -- det påverkar ju bl.a. Det materialet lär alltså ha funnits tillgängligt. Det finns stora möjligheter att ha modeller. Det var därför jag inte bara nämnde urvalsteknik utan också modeller. Dem borde man egentligen ha gjort upp redan när man skrev propositionen -- det hade visat att en del av reglerna är mycket svårhanterliga och egentligen befängda. Jag är ledsen att man inte har lärt sig så mycket av modern teknik och modernt tänkande i socialdepartementet. Då får man ett så dåligt beslutsunderlag och då får man så egendomliga behandlingar bl.a. från finansdepartementets sida.

Herr talman! Det nuvarande systemet är byråkratiskt, det är mycket splittrat, och bara detta gör att det kostar onödigt mycket pengar. Vårt förslag om en rättvis grundpension till alla är det mest rättvisa och det bästa.

Herr talman! Jag får tacka för de synpunkterna. Vad jag kände mycket starkt i samband med utskottsbehandlingen var att försäkringarna skall vara till för dem med stora risker, exempelvis våra kroniker. De som egentligen inte har särskilt stora risker kan däremot ofta bära en självrisk ganska bra. Anledningen till att man har självrisker i försäkringarna är att man skall minska på fusk och ett alltför felaktigt utnyttjande av försäkringarna -- sådant förekommer. Det är därför mycket viktigt att man studerar frågan så att vi kan hjälpa kronikerna men får så avgränsande regler att dessa inte -- i värsta fall -- kan missbrukas.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har fråga justitieministern vilka åtgärder som avses vidtas för att också barn som tillkommit genom givarinsemination skall få rätt att veta sitt ursprung. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bestämmelser om faderskap till barn som tillkommit genom insemination finns i föräldrabalken. Vid givarinsemination skall mannen i äktenskapet eller kvinnans sambo anses vara far till barnet, om han samtyckt till inseminationen och det är sannolikt att barnet kommit till vid denna. Barnets rätt att få kunskap om sitt ursprung regleras i inseminationslagen. Enligt lagen skall ett barn som tillkommit genom givarinsemination ha rätt att få del av de uppgifter om spermagivaren som har antecknats i journalen. En förutsättning är enligt lagen att barnet uppnått tillräcklig mognad. I lagen anges inte någon ålder för detta, men i förarbetena talar man om de övre tonåren. Enligt inseminationslagen har socialnämnden ålagts en skyldighet att på begäran hjälpa barnet med att skaffa fram de uppgifter som finns antecknade om givaren. Det finns däremot inte någon lagstadgad skyldighet för föräldrarna att berätta för sitt barn hur det kommit till. Det ansågs inte lämpligt att reglera detta lagstiftningsvägen. I förarbetena till lagen framhölls att det måste vara föräldrarnas sak att tala om detta för barnet. Det betonas där hur viktigt det är för ett barns positiva utveckling med ett öppet och ärligt förhållande mellan föräldrar och barn. Man understryker därför starkt vikten av att föräldrarna -- så tidigt som det kan anses möjligt och lämpligt och därefter fortlöpande -- talar med barnet om hur det kommit till. Före inseminationslagens tillkomst omgärdades inseminationer med stor sekretess. Inseminationsutredningens förslag om att barnet skulle få kunskap om sitt ursprung väckte stor uppmärksamhet och blev föremål för omfattande debatt. Vid riksdagsbehandlingen uttalade lagutskottet att utgångspunkten måste vara att så långt som möjligt tillvarata barnets intressen. Utskottet instämde i bedömningen att det ytterst endast är föräldrarna som kan besluta huruvida och när barnet bör underrättas om hur det har kommit till. Mot den bakgrund jag har beskrivit anser jag inte att det nu finns någon anledning att ompröva de ställningstaganden som gjordes när inseminationslagen infördes.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag ställde frågan med anledning av att justitieministern i samband med frågedebatten i torsdags på frågan när svenska ungdomar kommer att få obetingad rätt att få veta vem som är deras biologiska förälder, svarade: ''Mitt svar är att min uppfattning är att alla barn i Sverige skall ha rätt att få veta vem som är deras förälder.'' Hon sade vidare att ''vi kommer att lägga fram förslag så fort det är möjligt''. Är det verkligen socialministerns uppfattning att barn som tillkommit genom givarinsemination skall undanhållas sanningen genom samhällets försorg? Här sanktioneras ju en medvetet lögnaktig bokföring i och med att moderns sambo eller make uppges vara biologisk far. Ingen skall tvingas att leva på en livslögn, och detta gäller även barn som har kommit till genom givarinsemination.
Herr talman! Detta är utomordentligt känsligt, det råder inget tvivel om det.

Jag kan inte, i varje fall inte för närvarande, se någon annan möjlighet att hantera en sådan känslig situation än just genom den lagstiftning vi har i inseminationslagen, genom föräldrarnas ansvar och genom de sociala myndigheternas skyldighet att hjälpa barn att gå in i de journalanteckningar som finns för att ta reda på vem som är spermagivare. För närvarande har jag inte för avsikt att lägga fram något förslag om ändringar i inseminationslagen.

Herr talman! Precis som Ingrid Ronne-Björkqvist är jag naturligtvis oerhört medveten om att samhället förändras. I takt med att vi får kunskap och information påverkas vi på många olika sätt, kulturellt och socialt. Som nation och som individer kan vi bära olika typer av kunskaper. Jag är dock inte riktigt lika övertygad om att vi är mogna -- detta är ingen partipolitisk fråga -- för en förändring i lagstiftningen i den här frågan. Jag har därför svarat att jag inte är beredd att ändra inseminationslagen.
Herr talman! Jag är i alla fall övertygad om att många barn är mogna att få veta sitt ursprung och att det finns barn som går och funderar över hur det ligger till och känner sig oroade och rotlösa. Man bör få kunna veta sitt ursprung. Jag tycker att man i första hand bör se till barnets behov. Även här måste huvudregeln att alla barn ha rätt att få veta sitt ursprung gälla.
Herr talman! På den här punkten kan jag delvis hålla med Ingrid Ronne-Björkqvist. Det finns dock flera sätt att trygga barns uppväxt och skapa rötter för barn. Ett av dem är att barnets föräldrar är trygga i sin föräldraroll. Den far som har accepterat att få barn genom insemination och den mor som barnet har skall också vara trygga i sin föräldraroll. Det kan också skapa trygghet för barnet. När vi diskuterar frågan om sekretess eller information och inseminationslag skall man se till helheten
Herr talman! Ja, det håller jag med om. Det är riktigt. Däremot tror jag inte alls att man blir mera otrygg i sin föräldraroll om man vet om att dessa förhållanden gäller när inseminationen sker och när man accepterar behandlingen under de förutsättningarna. Med dagens lagstiftning ger man en falsk signal om att insemination är konstigare och skamligare än något annat i samhället. Om man ändrar sig på den här punkten ger man också signal om att man inte godtar lögner i bokföringen. Det här är inget att skämmas för. Vi måste våga tala öppet om att det är fråga om en insemination.

Herr talman! Det framgår redan av svaret att det förhållandet att vi nu försiktigt återupptar biståndsgivningen till Kina inte beror på att vi har konstaterat ett avsevärt förbättrat läge vad gäller mänskliga rättigheter. Det är i stället fråga om att leva upp till det vi sade redan från början, nämligen att vi inte avsåg att på sikt isolera Kina. Det är inte förenligt med demokratikrafternas önskemål och anda att vi gör det. Man behöver stödet utifrån, och man behöver också hjälp av att vi finns med som partner i utvecklingen i Kina och den dialog vi därmed kan bidra till med de kinesiska myndigheterna. Situationen i Chile var en annan. Man bedömde då att det över huvud taget inte var meningsfullt med bistånd. Det kunde inte göra någon nytta inne i Chile. Vi bedömder dock att biståndet kan göra nytta i den situation som Kina befinner sig i. Det är inte fråga om något oreserverat biståndsgivande. Som jag har framhållit börjar nu planeringen, och den skall ske med stor restriktivitet. Tidigare var det svenska biståndet uppbyggt inom många olika sektorer. Vi skall nu vara mycket striktare med det antal sektorer som vi skall ha biståndssamarbete inom. Det gäller miljö, sociala sektorer och sådant som kan leda till ett mer öppet demokratiskt samhälle. Vi skall också börja med en mycket mindre volym än det var fråga om tidigare. Jag vill bara konstatera att det som vi har gjort från svensk sida är detsamma som man har gjort från andra länder. Jag tror t.o.m. att vi är sist i kön när vi nu också försiktigt inleder det här samarbetet igen.

Herr talman! Om det skulle gå att visa ett rimligt samband mellan dessa svenska eventuella biståndsinsatser eller andra och möjligheten att ge den politiska oppositionen mot regimen framgång tycker jag att det skulle kunna vara värt att överväga den typen av projekt. Men jag har nu två gånger efterlyst på vilket sätt detta samband skulle kunna finnas i just detta fall. Det förefaller som om det inte finns något samband, och jag har svårt att förstå hur det skulle kunna finnas. Jag tycker att det är rimligt att ställa kravet på regimer av alla de slag som våldför sig på mänskliga rättigheter att insatser i form av bistånd från Sverige och andra håll skall ha någon sorts koppling till någon typ av åtaganden, medgivanden eller liberaliseringar från regimernas sida i syfte att åtminstone i någon utsträckning förbättra förhållandena när det gäller mänskliga rättigheter. Detta är ett numera allmänt accepterat synsätt när det gäller alla andra länder än Kina.
Herr talman! Det är något underligt att man utdömer biståndsprojekt och den biståndsdialog vi kan ha när vi samarbetar om projekt innan de ens har beretts av myndigheterna. Det kanske blir precis så som Håkan Holmberg säger. Det är i dag ingenting som tyder på någonting annat, och min inriktning är just att vi skall använda vårt biståndssamarbete för en dialog för att vi skall klargöra var vi står i dessa viktiga frågor. Det är därför vi säger att isoleringen av Kina inte är någon väg på sikt för att förbättra demokratin i Kina. Vi bör i stället vara med och påverka, och det kan vi göra på det här sättet.

Herr talman! Jag tar fasta på statsrådets sista inlägg, nämligen att resultatet av den prövning som skall ske mycket väl kan bli det som jag finner vara ganska rimligt mot bakgrund av vad vi nu vet. Jag utgår från att man från regeringens sida kommer att göra sitt yttersta för att efterlysa klara tecken på förbättringar vad gäller mänskliga rättigheter i Kina. Annars skall vi inte vara med om detta.

Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda har frågat mig om regeringen är beredd att bidra med livsmedelsbistånd för att lindra nöden i Bangladesh som drabbats av den förödande naturkatastrofen. Charlotte Branting har frågat mig om regeringen är beredd att ge ytterligare katastrofbistånd till Bangladesh samt om förutsättningar för mer direkta katastrofinsatser av det slag som förekom vid stödet till kurderna. Officiella uppgifter talar om 140 000 döda som en direkt effekt av katastrofen. Det verkliga antalet blir förmodligen aldrig känt. Bebyggelse och transporter har raserats. Människor dör nu också av de sjukdomar som blir följden av brist på mat, rent vatten och ordnade hygieniska förhållanden. Sverige har till att börja med avsatt 20 milj.kr. som katastrofhjälp. Dessa har kanaliserats via svenska och lokala enskilda organisationer, såsom Röda korset, Lutherhjälpen, Pingsmissionens U landshjälp, Diakonia och Proshika, och främst använts till akuta hjälpinsatser i form av matdistribution, kläder, vatten och vattenreningstabletter, mediciner och ved. De enskilda organisationerna samarbetar med den lokala administrationen och deFN-organ som sedan länge är representerade i Bangladesh. Hjälpinsatserna har försvårats av fortsatt dåligt väder. Food Programme, utför just nu en utvärdering av hur stora skador cyklonen har åstadkommit på skörden, och vilka behov som kan förutses under året. I avvaktan på resultatet av denna studie genomförs ett hjälpprogram med livsmedel donerat av Världslivsmedelsprogrammet. Sverige ger sedan tidigare ett omfattande bistånd till Bangladesh vilket även omfattar katastrofförebyggande insatser. Mot bakgrund av den omfattande katastrof som Bangladesh drabbats av anser jag att möjligheten att omfördela medel inom landramen bör undersökas. Vi diskuterar för närvarande med Bangladesh en sådan omfördelning för att ytterligare kunna bistå dem som drabbats av cyklonen.

Herr talman! Situationen i Bangladesh är ju mycket allvarlig. Man skall dock inte säga annat än att länder som Bangladesh som ofta är utsatta för katastrofer har en fantastisk förmåga att återhämta sig. Man har när man undersökt läget funnit att det redan i dag finns tillräckligt med livsmedel i området. De fattiga människorna kanske inte har tillfälle att köpa dessa livsmedel, eftersom det saknas pengar. Det är då fråga om det vanliga utvecklingsproblemet -- fattigdomsproblemet. Men i dag behövs det alltså inte något tillskott av livsmedel utifrån. Detta är inte det stora problemet. Hjälparbetet i Bangladesh är nu inne i sin andra fas, där det mera handlar om att bygga upp det som förstördes i samband med katastrofen. Då tycker jag inte att det är särskilt konstigt att vi precis när vi går in i förhandlingar med den bangladeshiska regeringen om samarbetsprogrammet för det kommande året pekar på att där det finns reservationer i det samarbetsprogrammet kan dessa användas för att faktiskt göra mera när det gäller räddningsarbetet och återuppbyggnadsarbetet. Det är alltså inte så att vi därmed drar in på andra program, utan det är naturligtvis de pengar som finns till förfogande som vi använder till detta. Och det är det som vi i första hand vill titta på. Sedan får vi naturligtvis titta överallt var det finns för reservationer för att göra ytterligare insatser när det gäller katastrofhjälp i Bangladesh och i andra länder.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för svaret på min fråga. Biståndsministern har ju redogjort för bakgrunden och anledningen till denna fråga. Vi får hoppas att de fredssamtal som nu inletts i London mellan gerillagrupperna och den etiopiske premiärministern leder till vapenvila och så småningom också kanske fred mellan de stridande parterna och ett slut på 30 års lidande för det etiopiska folket. Men hjälpbehovet i landet är nu stort, och det krävs mycket hjälp för att man skall kunna avvärja och lindra svärtkatastrofen. Biståndsministern påpekar också att svältsituationen förvärras dag för dag. Är biståndsministern, med tanke på dagens osäkra politiska situation, nu beredd att medverka till att de 100 miljoner som har avsatts inom landramen för utvecklingssamarbete kan användas för akut nödhjälp och humanitära insatser? Vi måste naturligtvis ha en beredskap i kommande budget för att kunna återuppta vårt biståndssamarbete med en framtida demokratisk etiopisk regering, en regering som, i motsats till den nuvarande, har respekt för mänskliga rättigheter.

Herr talman! Det är just det som är problemet. Vi får se vilka regeringen har att tala med. Det verkar ju som om det inte skulle finnas någon regering kvar. Om det inte finns någon part att förhandla med, är biståndsministern då beredd att sätta in dessa pengar där de så väl behövs, dvs. inom katastrofanslaget?

Herr talman! Det här mycket intressant. Jag har läst de där papperna och har också räknat och sett om det är riktiga siffror. De är någorlunda riktiga. Fortfarande har jag inte fått någon som helst förklaring på vad nya, okonventionella metoder är för någonting. Det enda konkreta är att kvinnornas självförtroende skall stärkas och att det skall röra sig om långsiktiga åtgärder. Det bästa sättet att stärka kvinnornas självförtroende är att se till att kvinnorna får en bra utbildning och bra kunskaper. Det är sådant som i och för sig kräver mycket stora insatser av eget arbete. Men det är faktiskt så man får jämställdhet, inte genom kurser där man talar om okonventionella metoder. Jag är ledsen. Jag har naturligtvis en avvikande syn på jämställdhetsarbetet. Egentligen är jag för personval och individuell syn även på politiken. Jag vet att moderaternas kvinnoförbund, liksom andra kvinnoförbund, har sökt pengar. Vem söker inte få pengar?

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig om verkställighet i avvisnings och utvisningsärenden beträffande psykiskt sjuka flyktingar som vårdas enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Jag utgår från att Barbro Westerholm menar asylsökande. En flykting har ju definitionsmässigt stöd att vistas i landet. Frågan är ställd mot bakgrund av ett verkställighetsärende beträffande en asylsökande. Vården som sådan är inte ett hinder för verkställighet. En regel av denna innebörd infördes i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård år 1980. I samband med detta uttalades i propositionen att ''verkställighet av ett avslägsnandebeslut i princip skall kunna bryta vård enligt LSPV. En annan ordning skulle nämligen innebära att verkställighet inte kan ske förrän patienten skrivits ut slutligt. Eftersom vården syftar till att anpassa patienten till det svenska samhället, bl.a. med hjälp av försöksutskrivningar, uppkommer lätt en anknytning hit som sedan kan omöjliggöra verkställigheten av avlägsnandebeslutet. Frågan när verkställighet skall ske får enligt kommittén avgöras mot bakgrund av när sjukdomsbilden tillåter verkställighet.'' Detta blev också riksdagens beslut. Detta har också kommit till uttryck i den regel i föreskrifterna som Barbro Westerholm hänfört sig till. En annan sak är att sjukdomen kan vara av så allvarlig art att verkställighet inte bör ske. I sådana fall har den asylsökande beviljats uppehållstillstånd av humanitära skäl. Jag har inte för avsikt att verka för en ändring av de regler som nu finns på området.

Herr talman! Jag håller med om att en flykt i sig, och kanske framför allt den situation som utlöser en flykt, i kombination med en många gånger osäker väntan i Sverige kan vålla allvarliga psykiska problem. Det är dessutom ganska vanligt att sådant här utgör ett humanitärt skäl för att människor skall få stanna i vårt land. Men det är också ibland ett hinder för verkställighet av beslut. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Ibland får sådana här utvisningar ganska stor uppmärksamhet. Självfallet gör vi uppföljningar. Framför allt har jag i en tidningsartikel läst om hur det blev med verkställigheten i just det här fallet, och det gick trots allt bra. Det är viktigt att vi skapar oss en bild av förhållandena och att en uppföljning sker. Jag kan lova Barbro Westerholm att vi med uppmärksamhet, naturligtvis, kommer att göra en uppföljning. Men ofta handlar det, som sagt, om olika bedömningar från olika läkare. Jag kan bara konstatera att det i de fall som jag har försökt att följa upp har gått bra, trots att vi har så att säga framhärdat och utvisat människor.
Herr talman! Vi verkar vara överens i det här sammanhanget. Jag tror att det är mycket viktigt just att en uppföljning görs. Det gäller ju att lära av vad man redan har gjort. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag skall gärna vid tillfälle ta mig tid och mycket noggrant gå igenom med Paul Ciszuk hur det går till i ett utvisningsärende och visa på de möjligheter som finns när det gäller att göra kompletteringar. Helt kort vill jag bara säga följande. Om ett ärende har varit föremål för behandling i ett och ett halvt år, och då har ärendet kanske tagits upp i flera instanser och överklagats ändå upp till regeringen, har det -- inte minst genom att personen i fråga har haft ett juridiskt ombud -- alltsedan det första polisförhöret funnits rikligt med chanser att göra kompletteringar. Jag har många gånger här i kammaren talat om att jag har full förståelse, och detta måste vi inse, att inte allting som är väsentligt i ett ärende kommer fram vid det första polisförhöret. Det beror dels på att man kanske inte riktigt vet vad man skall berätta, dels på att man inte vågar berätta allting. Den ursprungliga frågan kvarstår: Utvisar vi människor som hotas av dödsstraff? Om vi bedömer att det finns en risk för dödsstraff, skall personen i fråga, så står det faktiskt i lagen, beviljas asyl. Den här personen skall t.o.m. flyktingförklaras här.